Herr talman! Den administrativa granskningen av regeringen har i år varit omfattande. Den har också lett fram till många synpunkter på och önskemål om skärpning från regeringens sida. I dessa frågor är utskottet i regel enigt. Vi konstaterar att budgetpropositionen som presenterades i januari inte var fullständig. Utvecklingen under senare år med en allt tunnare budgetproposition har fortsatt. Trots en förödande kritik över förra årets ofullständiga budget har antalet öppna poster i år fördubblats. Det har i kombination med regeringens oförmåga att hantera den ekonomiska politiken medverkat till det kaotiska arbetsläget för riksdagen i vår. Vi konstaterar att 19 propositioner bordlades i riksdagen på en och samma dag. Det betyder orimliga arbetsförhållanden för oss riksdagsmän, som på två veckor skall hinna granska propositionerna och skriva våra motioner. Vi klarar säkert arbetsbördan, men risken finns att granskningen inte blir så nogrann som den borde vara. Det underlättar inte heller för pressen och etermedia att informera om och granska riksdagens och regeringens förslag och beslut. Vi har haft en omfattande genomgång av hur regeringen har behandlat riksdagens beslut. Det har visat sig att det tar åratal innan många beslut verkställs. Vi har hittat sex riksdagsskrivelser från 1979 eller tidigare som inte blivit åtgärdade. Det har visat sig i några fall att regeringen inte följer riksdagens beslut och att man avskrivit ärenden trots att de inte har varit fullt åtgärdade. Vi kritiserar bostadsdepartementet för att en medborgare har fått vänta på ett enkelt beslut i ett besvärsärende i två år och sju månader. Bostadsdepartementet har inte heller tagit hänsyn till en internationell miljökonvention i ett ärende. Man visste helt enkelt inte om att konventionen fanns. Vi kritiserar också gemensamt hur åklagare Ringberg informerades från regeringskansliet om att han inte fick träffa en indisk regeringsdelegation. Trots omfattande kritik och varningar under flera år om risken för inblandning i åklagares arbete från regeringens sida har regeringen ingenting lärt! Vi knäpper också utbildningsdepartementet på fingrarna för att man där försökt bluffa utskottet genom att ge en felaktig beskrivning av fakta i ett utnämningsärende. Det finns ytterligare ett antal ärenden där utskottet är enigt, men som vanligt är det inte dessa som tilldrar sig den största uppmärksamheten. Det är kanske inte heller nödvändigt. Ty vi vet att regeringskansliet noga läser våra påpekanden, och vi kan också notera i efterhand att man försöker följa dem. Vi tycker dock ibland att det går för långsamt. En del anmärkningar återkommer år efter år utan att det tas krafttag från regeringens sida. Det viktiga med granskningen är dock inte att vi kan föra fram kritik utan att själva granskningen i sig fungerar i förebyggande syfte. Vi vet att regeringen vid sitt beslutsfattande har konstitutionsutskottet i tankarna. Detta påminner om hur under regeringen Erlanders tid Bertil Ohlin alltid fanns ”närvarande” vid regeringsbordet. Man undrade då vad Bertil Ohlin skulle säga. Numera tänker man på vad KU kommer att säga. Det vore bra om vi kunde få en situation som innebär att man även ute på statliga verk och i statliga styrelser hade riksdagens revisorer eller sakutskotten alltid närvarande i tankarna och att man skulle säga: Vad är det de kommer att säga i utskotten eller hos riksdagens revisorer om vår hantering av alla de bestämmelser, pengar och resurser som beviljas av riksdagen? Det återstår att riksdagens revisorer och sakutskotten i sin granskningsverksamhet blir lika kända som konstitutionsutskottet. Herr talman! Det är regeringen som styr riket, och den är ensam ansvarig för sina beslut. Gång på gång händer det dock att regeringen inte vill ta sitt ansvar fullt ut. Man skyller ifrån sig på andra, företrädesvis på några riksdagsledamöter i denna kammare. Om regeringen inte trivs med att ta sitt ansvar finns det en lösning på det problemet. Människor som är trötta på sitt arbete brukar ju rekommenderas att byta. Eftersom efterskörden av KUs betänkande har tilldragit sig visst intresse, skall jag redan nu kommentera Indienaffären och riksrevisionsverket. KU hade inte ens hunnit presentera sitt betänkande förrän utrikeshandelsminister Anita Gradin sprang ifrån regeringens ansvar. Konstitutionsutskottets uppgift är att granska regeringen, dvs. statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Vår uppgift är att granska detta och ingenting annat. I granskningsuppgiften ingår dock också att titta på hur regeringsärenden bereds. Ingen i regeringen har under granskningen upplyst utskottet om att utlämningen av RRV-rapporten till Indien bereddes genom att de borgerliga partiledarna informerades om hur regeringen tänkte gå till väga. För folkpartiets del påverkar denna brist på information från regeringen dock inte vårt slutliga ställningstagande till hur regeringen handlagt denna fråga. Jag tror inte att det hade påverkat oss ens om Carl Johan Åbergs och Kjell Larssons energiska försök att få fram denna information till utskottet i sista stund hade lyckats. Dagen innan och samma dag som vi slutjusterade betänkandet och hade presskonferens om det, den 2 och den 3 maj, försökte dessa personer få fram denna information till utskottet men avvisades av Olle Svensson. Det är möjligt att det strul som nu uppstått hade kunnat undvikas om all information hade nått oss. Men vårt ställningstagande står ändå fast. Vi kritiserar regeringen för att man inte tänkte igenom alla komplikationer som kunde uppstå när man lämnade uppdraget till RRV. Dels är det märkligt att man inte förutsåg att det kunde komma fram besvärande uppgifter, dels hade man inte tänkt igenom sekretessfrågorna. Det var helt unikt att ge RRV detta uppdrag, vilket regeringen också medger. Desto större anledning till eftertanke om de komplikationer som kunde uppstå. Regeringen har hänvisat till att riksbankssekretessen hindrade den från att lämna ut riksrevisionsverkets rapport. Ingvar Carlsson sade i en utskottsutfrågning den 5 april 1988: ”Riksbanken angav som villkor för att utlämna dessa uppgifter till riksrevisionsverket att de inte fick vidareföras. Det kan inte regeringen ändra på, som jag ser det.” Granskningen i år har klargjort att inga sekretessregler hindrade regeringen från att på diplomatisk väg utlämna uppgifterna till den indiska regeringen. Riksbankssekretessen får bara hanteras av riksbanken och möjligen av finansutskottet. I samma ögonblick uppgifterna lämnades till riksrevisionsverket var riksbankssekretessen redan bruten, och det var ett resultat av regeringens uppdrag till riksrevisionsverket. Trots att regeringen inte kan använda riksbankssekretessen själv har man angett den som skäl till den indiska regeringen. I stället har man använt den s.k. affärssekretessen till skydd för enskildas och företags ekonomiska intressen. Också den grunden kan ifrågasättas enligt utredningar som gjorts inom konstitutionsutskottets kansli. Dessa utredningar har tyvärr — trots energiska försök — inte redovisats i betänkandet. Regeringen har alltså medverkat till att riksbankssekretessen brutits och sedan felaktigt hävdat att man själv var bunden till den. Det är förmodligen också denna information som man har lämnat när man anmälde ärendet för partiledarna. Resultatet av hela den här hanteringen och sekretessbeläggningen har blivit att Indien har vilseletts. Den öppna delen och noten ger en annan bild än vad som framgår av den hemliga delen. Detta har bidragit till försämrade relationer till Indien. Det är inte första gången som regeringen försöker att smita undan sitt ansvar. Flera gånger under vår granskning har vi fått höra att regeringen rådgjort med än den ena och än den andra, och att det skulle vara ett skäl för konstitutionsutskottet att avstå från sin granskning av regeringen. Det har ju också gått så långt att regeringen hört sig för om inte konstitutionsutskottet kunde avstå från sin granskning när ett ärende har dragits i rådgivande nämnden för vapenexport eller i utrikesnämnden. Det får vara ett slut på detta. Med anledning av vad som nu hänt och tidigare erfarenheter kommer formerna för regeringens kontakter med partierna att ses över. Det är alldeles nödvändigt. Anita Gradin hävdar i ett pressmeddelande att resp. partis partiledning inte kommit med kritik beträffande regeringens bedömning av sekretessfrågorna. Detta visar att det är regeringen som har gjort den här sekretessbedömningen. Jag ingår i folkpartiets partiledning. Jag har självfallet inte konfronterats med frågan. Inte ens Bengt Westerberg har fått se rapporten och göra en sådan saklig bedömning. Erfarenheterna från några års granskningsarbete är att öppenhet lönar sig. Min uppfattning är att det förekommer alltför många hemligstämplar i Sverige, vilket föder missförstånd, osäkerhet, ryktesspridning och konspirationsteorier. Överallt där makt utövas skall det finnas insyn. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till de sju reservationer som folkpartiet står bakom. Våra argument kommer att redovisas i den följande debatten.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har återigen levererat ett omfångsrikt och ett — vill jag påstå — innehållsrikt betänkande, där granskningen under året redovisas. Det är många stora ärenden som har gåtts igenom. Utskottet har dragit en hel del slutsatser som är av stort intresse. Det förtjänar att framhållas att den omfattande granskning som KU utövar i vårt land knappast har någon motsvarighet någon annanstans, speciellt inte sedan granskningen under 70 och 80-talen har vitaliserats och kommit att bli alltmer ingående. Detta visar att gamla instrument och gamla institutioner kan få nytt liv även i modern tid och bli av stor betydelse. Det arbete som utskottet utför ägnas också betydande uppmärksamhet bland allmänheten, inte minst i massmedia.

Detta tror jag har en betydande effekt. Vidare är det naturligtvis viktigt att de brister och de eventuella fel som begås tas fram i ljuset och blir belysta. Genom KUs granskningsbetänkande redovisas handlingsmönster och förfaringssätt på ett sätt som är unikt. Den kunskap som man kan få genom att läsa KUs betänkande kan man inte hitta någon annanstans. KU har från olika håll kritiserats för sin verksamhet. Jag tror att utskottet som helhet kan ta den kritiken med ganska stor ro. Det har ju föreslagits att utskottet skulle ersättas med något slags juridisk instans. Ibland har författningsdomstol nämnts som någon sorts ersättning. Personligen tror jag inte att det skulle fungera. Jag tror att en del av förklaringen till att utskottet kan utföra sin verksamhet är just att ärendena behandlas i så att säga skärningspunkten mellan juridik och politik. Ett mycket stort antal av de ärenden som har varit av vikt har ingen annan instans kunnat ta fram, enligt min mening. Det är klart att det finns brister i KUs granskning. Det kan röra sig om svårigheter att få fram material. Det kan finnas ovilja, som tidigare talare har varit inne på, att säga hela sanningen. Vi får naturligtvis inte förtröttas av den anledningen. Det är ju KUs uppgift att vara energiskt och ligga i. I några avseenden kan man naturligtvis fråga sig hur långt tillbaka i tiden KU skall gå vid sitt granskningsarbete. Om man ser på en del av de vapenaffärer som återigen granskas i detta KU-betänkande, kan man konstatera att dessa affärer börjar att tillhöra historien. För min del anser jag att det är väldigt viktigt att KU ägnar sina främsta krafter åt att belysa det som ligger nära i tiden och det som har stor aktualitet. I övrigt är det något förvirrande att veta vad man skall ta upp i ett inledningsanförande. De tidigare talarna har ju också haft litet olika utgångspunkter. Debatten är indelad i avsnitt och regeringens handläggning av den s.k. Indienaffären kommer egentligen upp under nästa avsnitt. Birgit Friggebo uppehöll sig ganska utförligt vid Indienaffären. För min del tycker jag att utskottet även på denna punkt har gjort ett bra arbete. Den åtgärd som regeringen vidtog när man gav riksrevisionsverket i uppgift att granska den s.k. mellanhandsaffären var unik, vilket regeringen själv har uppgivit. Det är alltså redan ur den aspekten viktigt att KU ser på hur det hela har handlagts. Vi i centerpartiet, och som framgått även folkpartiet, är kritiska mot det sätt på vilket regeringen här har handlat. Personligen tycker jag att den allvarligaste anmärkningen kan riktas mot att man över huvud taget satte i gång denna granskning ifrån riksrevisionsverkets sida. Därmed gav man den indiska regeringen ett slags intryck av att man hade något ansvar för det brottsliga som påstods hade skett, dvs. att regeringen skulle ha något ansvar för om mellanhänder hade förekommit eller ej. När man har gett den signalen är det ganska uppenbart att den indiska regeringen blev väldigt förvånad över att den sedan inte fick ta del av det samlade resultatet. Jag skall inte närmare gå in på detaljerna i den här frågan, eftersom de ändå kommer upp under nästa avsnitt. Under de senaste dagarna har det förts en debatt om KUs agerande här och om vad KU borde ha gjort och inte skulle ha gjort. Jag är litet förvånad över den debatten. Det har i stor utsträckning varit fråga om en intern debatt inom moderata samlingspartiet. Man får väl klara upp den där. För min del vill jag säga att jag tycker att det är ganska märkligt om konstitutionsutskottet i sin granskning skulle vara bundet av de överläggningar som kan ha förekommit mellan regeringen och partiledarna. Konstitutionsutskottet skall utan några skygglappar granska vad som har inträffat och som regeringen har ansvar för, oavsett vilka kontakter regeringen kan ha haft när det gäller beredningen av ärendena. Partiledarna står inte under konstitutionsutskottets granskning. Ifrån centerpartiets sida fullföljer vi således den kritik som nu kommit till uttryck i majoritetsskrivningen i detta ärende och naturligtvis också den kritik som vi framför i ett par särskilda reservationer. Jag har tänkt beröra ett par frågor som faktiskt innefattas i det inledande avsnittet och som jag tycker är av konstitutionellt intresse, även om det inte är några större kontroverser som kommer till uttryck i KUs betänkande när det gäller dessa frågor. Vi har haft en regeringskris och en regeringsbildning i Sverige under året, under bitvis ganska dramatiska former. Jag tänker inte göra något slags politisk värdering av behovet av regeringskrisen eller det sätt på vilket regeringen agerade under de olika faserna. Det är fortfarande mycket som är oklart. Det blir väl så småningom historieskrivningen som får försöka klarlägga hur regeringskrisen över huvud taget kom till stånd och vilka brister som fanns i regeringens handlingsberedskap i olika avseenden. Däremot är det helt givet att en regering har rätt att avgå. När en regering har avgått skall en ny bildas. Det finns då bestämda regler i författningen om hur det skall gå till. Hur det har gått till har också redovisats i KUs betänkande. KU har ingen anmärkning mot själva förfaringssättet. Jag vill ändå kommentera en punkt som orsakade stor förvirring i den allmänna debatten och som ledde till missförstånd. När riksdagen skulle ta slutlig ställning till talmannens förslag till statsminister, betedde sig partierna i riksdagen på olika sätt. Det kan de naturligtvis göra. Från centerpartiets sida valde vi att lägga ner våra röster. Det gjordes utifrån den bedömningen att vad riksdagen hade att ta ställning till var om talmannens förslag var korrekt ur parlamentarisk synpunkt, dvs. utifrån det parlamentariska läge som fanns i riksdagen just då. Det ansåg vi att det var. Ända in i slutskedet av denna debatt framställdes frågan om extra val — eller nyval, som det kallas i debatten — som ett alternativ. De som röstade nej till talmannens förslag framförde detta som ett slags alternativ. Det var ju en skendebatt. Det alternativet förelåg inte, eftersom en expeditionsministär inte kan anordna extra val och eftersom riksdagen inte har möjlighet att fatta ett konkret beslut om detta. På den punkten blev således debatten i media och även här i kammaren synnerligen konstig och mycket förvirrad. Den debatten och det som hände visar emellertid att vårt nuvarande extravalsinstitut är felaktigt konstruerat. Det är klart att det borde ha varit möjligt för riksdagen att ta ställning till frågan om ett extra val. Från centerpartiets sida har vi år efter år föreslagit att riksdagen skall ha den befogenheten. Det är enligt vår mening över huvud taget principiellt felaktigt att avgörandet om extra val och t.o.m. om riksdagens upplösning ligger hos regeringen, som således kan skicka hem sina uppdragsgivare. Vad som hände i denna regeringskris belyser ytterligare hur viktigt det är att riksdagen följer de förslag till förändringar av författningen som centerpartiet har lagt fram i motioner, även till årets riksdag. Redan i januari vidtog regeringen en omfattande omorganisation, i varje fall om man skall tro de meddelanden som lämnades utåt. Regeringen skulle bli effektivare. Man delade in regeringen i fyra olika grupper, tror jag, var och en under sin egen gruppchef. Det skulle bli en ny typ av samordning. Detta är naturligtvis en fråga av stort intresse för konstitutionsutskottets granskningsverksamhet. Regeringens arbetsformer faller definitivt under den granskning KU skall göra. Det är naturligtvis också viktigt för ansvarsfördelningen att det är klarlagt hur regeringen arbetar. När vi skulle granska den här frågan visade det sig emellertid att det inte gick att få några upplysningar alls. Det finns inget regeringsbeslut om den här omorganisationen. Det finns inga särskilda instruktioner. Det finns tydligen — om man skall tro ett papper vi fick från statsrådsberedningen — inga tankar över huvud taget om hur organisationen skall fungera. Detta är enligt min mening inte tillfredsställande. Vi har utvecklat våra synpunkter på det i ett särskilt yttrande. Jag erinrar mig hur stort väsen som Olle Svenssons företrädare från socialdemokraterna, Hilding Johansson, som KU-ordförande gjorde av de olika samverkansformer som fanns inom olika borgerliga regeringar och hur noga han var med att KU skulle kunna granska hur regeringsarbetet gick till. Det kan inte vara mindre angeläget att KU får klarhet på den punkten nu. Ytterligare en fråga som anknyter till själva regeringsfrågan gäller den s.k. expeditionsministärens befogenheter. På den punkten har det också förekommit stor förvirring i den allmänna debatten. Själva termen expeditionsministär är enligt min mening mycket olycklig. Den finns inte i vår författning. Den är inte inskriven någonstans. Det är således en benämning som man har åsatt en regering som sitter kvar efter det att regeringen har inlämnat sin avskedsansökan. Enligt min mening är det mycket viktigt att understryka att den enda restriktion som finns för en sådan regering i författningen är just det att den inte får utlysa extraval. I övrigt måste regeringen kunna fungera. Detta tror jag är särskilt viktigt att understryka i det parlamentariska läge som vi nu befinner oss i och som kanske t.o.m. kan bli ännu knepigare efter kommande val. Vi är vana vid att regeringskriser kan lösas snabbt och utan särskilda omgångar. Det är dock inte säkert att det kommer att förbli så i framtiden. För den skull är det mycket viktigt att vi inte genom olika slags skrivningar, t.ex. i KUs betänkande, begränsar en expeditionsministärs handlingsutrymme. Den måste ju kunna fungera. Jag lade under frågestunden i går märke till att vederbörande minister i fråga efter fråga hänvisade till att ärenden hade fördröjts på grund av regeringskrisen. Detta var orsaken till att man inte kunde lämna besked till frågeställaren. Detta förhållande illustrerar att man inom olika funktioner i rege ringskansliet, alltså även på tjänstemannaplanet, tydligen lade ned pennor och stängde av ordbehandlare. För den skull sackade alltså beredningsarbetet av. Så bör det enligt min mening inte vara.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt begriper mig på Anders Björck. Han talade mycket salvelsefullt här om att regeringen inte är närvarade vid dagens debatt. Men vore det ändå inte bättre om Carl Bildt vore här? Han tycks ju ha ingripit som något slags deus ex machina i hela granskningsprocessen och inlagt sitt veto mot att vi nu skall avgöra den fråga som faktiskt varit huvudfrågan under hela KU-behandlingen under våren och som vi ägnat enormt mycket tid. I den frågan skall vi alltså inte kunna besluta. Om jag har förstått morgontidningarna rätt så skall ärendet återremitteras till utskottet. Jag skulle gärna vilja diskutera dessa frågor med Carl Bildt — hellre än med Anders Björck, som tydligen inte har någon särskilt stark förankring i sitt eget parti. Herr talman! I KUs betänkande på 900 sidor omnämns endast på en enda rad frågan om regeringens befattning med utredningen om olovlig avlyssning. Det är ytterst anmärkningsvärt, eftersom detta granskningsärende väckt den största offentliga uppmärksamheten näst efter krigsmaterielexportfrågan. Ännu mer anmärkningsvärd är utskottets vägran att tillmötesgå två partiers begäran om slutna utfrågningar i ämnet, för att inte tala om att utskottet vägrat villfara vpk:s och miljöpartiets begäran att inhämta relevanta handlingar från regeringskansliet. Därmed har utskottet avstått från sin grundlagsenliga rätt. ; I stället beslöt utskottsmajoriteten att överlämna den s.k. granskningsuppgiften till utskottets ordförande och dess vice ordförande. I folkmun har dessa sedermera kallats för spanarna på Riksgatan. De presenterade en silad, meningslös och delvis helt obegriplig rapport för utskottet in pleno med innebörden att allt var i sin ordning. Detta exempellösa förfarande accepterades överraskande nog av Birgit Friggebo och Bertil Fiskesjö. Folkpartiet och centern accepterade att förpassas till utskottets B-lag, utestängda från all seriös granskning av detta viktiga ärende. Vpk och miljöpartiet protesterade gång på gång men utan framgång mot att utskottet svek sin roll som granskningsorgan. I ett särskilt yttrande, mycket utförligt sådant, säger vpk:s och miljöpartiets representanter att rätten att utfå protokoll i regeringsärenden utgör själva grundvalen för hela granskningsarbetet. Beslutet att åtminstone tills vidare avstå från att utnyttja denna rätt i detta ärende har allvarligt skadat förtroendet för utskottet som kontrollorgan. Denna halsstarriga vägran från utskottsmajoriten har bl.a. motiverats med att partiledarna för socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern beslutat att här skall det hållas käft. Får jag fråga var någonstans i vår författning denna partiledarkonklavs befogenheter regleras? Vad säger Bertil Fiskesjö, som ju noga studerat vår grundlag? Det har också på fullaste allvar hävdats att vissa frågor är så känsliga att KU bör hålla fingrarna borta. Får jag fråga: Var går smärtgränsen? Är det inte i stället så att det just i känsliga och besvärliga frågor finns ett alldeles särskilt behov av ett väl fungerande KU? Eller är det i sådana fall meningen att KU skall dra in klorna och arbeta under devisen ”Bäst att ingenting veta”? Utskottsmajoritetens agerande har på många håll mottagits med bestörtning. Liberala Expressen talar i en ledare om KUs specialkommando för känsliga frågor. Medborgarna, på vilkas mandat KU-ledamöterna ytterst handlar, kan bara förundrat åse hur de forna antagonisterna Björck och Svensson nu tillåts bilda ett eget utskott inom utskottet: KUU, konstitutionsutskottsutskottet, skriver Expressen, som betecknar hela ärendet som en stor trovärdighetsfråga. Sydsvenska Dagbladet håller på ledarplats med vpk: Varför säger utskottet att man granskar ett ärende, när syftet med denna granskning alldeles uppenbart är att mörklägga hela affären? Med detta, herr talman, vill jag ingalunda insinuera att regeringen på ett otillbörligt sätt pressat åklagarna i det ärende som kallats diplomatbuggningen. Jag utgår från att regeringen handlat korrekt. Men för säkerhets skull vill jag att konstitutionsutskottet konstaterar detta. KU-majoritetens bedrövliga agerande är till skada inte bara för utskottet utan förmodligen också för regeringen. Misstron och osäkerheten består — förhoppningsvis helt i onödan. Herr talman! En rad opinionsundersökningar visar på ett stadigt sjunkande förtroende för politikerna, riksdag och regering. Det är måhända orättvist men måste likväl tas på allvar. Det s.k. politikerföraktet är säkert inte liktydigt med ett förakt för demokratin och dess principer. Men det kan bli farligt om sådana stämningar exploateras av reaktionära, populistiska eller främlingsfientliga krafter. En rad s.k. affärer har bidragit till att skada politikens och politikernas anseende. Just därför är det så viktigt att riksdagen har ett kontrollorgan med stor integritet och i görligaste mån partipolitisk oväld. Herr talman! Min hårda kritik i det s.k.buggningsärendet till trots menar jag att KU inte utan framgång spelar den rollen. I detta voluminösa granskningsbetänkande finns faktiskt bara 18 reservationer. Det är inte ett uttryck för att allt är väl beställt i regeringskansliet. På många punkter har utskottet i stor enighet framfört mer eller mindre skarp kritik mot regeringen, och på andra har vi i all välmening gett goda råd om hur regeringsarbetet skulle kunna förbättras. Regeringens redogörelse för dess behandling av riksdagens skrivelser har den här gången remitterats till olika utskott för bedömning, och på en del håll har amper kritik riktats mot regeringens sätt att hantera riksdagsbeslut. Jag hoppas att regeringen noggrant studerar vad konstitutionsutskottet och de övriga utskotten samt förmodligen nu också riksdagen i dess helhet uttalar i dessa frågor. Låt mig ge ett exempel. För några år sedan krävde utbildningsutskottet och sedermera en enhällig riksdag att regeringen i budgetpropositionen på högskoleområdet skulle redovisa prisoch löneomräkningen på ett begripligt sätt. Det är nu helt hopplöst att räkna ut vad som är prisoch löneomräk ning och vad som är friska pengar. Ute på högskolorna kostar det tusentals arbetstimmar att reda ut begreppen. Utbildningsutskottet sliter sitt hår. Också ur demokratisynpunkt — och det är KUs angelägenhet — är detta mycket otillfredsställande. Men trots riksdagens skarpa uttalande för några år sedan händer inget. Samma system återkommer i budgetproposition efter budgetproposition. Utbildningsdepartementet fortsätter att leka kurragömma med riksdagen och med dem ute på högskolorna som skall försöka tolka vad som menas i budgetpropositionen. Så får det inte gå till. Nu måste regeringen lyssna på riksdagen. Herr talman! Avslutningsvis vill jag återkomma till det som vi har läst om i morgontidningarna i dag, att detta tydligen skall bli en förkrympt debatt, eller rättare sagt att vi inte skall fatta beslut i tunga frågor. Det är i sanning söta interiörer vi får från den moderata riksdagsgruppen. Bildt och Björck är i luven på varandra, och för att ingen av dem skall behöva tappa ansiktet kommer förmodligen stora delar av dagens betänkande att läggas på is. Hela det mödosamma arbete vi lagt ner i frågan om vapenexporten skall skyfflas åt sidan. KU har blivit en sparkboll mellan Bildt och Björck. Det är ett sorgligt skådespel vi bevittnar. Den offentliga tvätten av vapenbyken avbryts. Inte befrämjar det precis respekten för politiken och den oväldiga granskningen av regeringen. Herr talman! Jag vill inte vara oartig, men jag vill ändå säga att Anders Björck kanske skall fundera på om han inte i fortsättningen bör mera koncentrera sig på att åka limousine och skaka händer nere i Strasbourg.

Herr talman! Jag skall här i mitt inledningsanförande främst beröra frågan om hur jag och vi i miljöpartiet de gröna ser på vilka demokratiska krav som väljarna bör kunna ställa på konstitutionsutskottets granskningsarbete. Men allra först vill jag nämna något om några av de ärenden där hela utskottet är överens. Som flera talare tidigare har nämnt är det det tysta, gråa granskningsarbetet, som aldrig får några stora rubriker, som är viktigt för att regeringen skall känna en press på sig att följa grundlagarna och att effektivisera regeringsarbetet. En positiv trend i detta har inletts när det gäller det totala antalet regeringsärenden. I år är det faktiskt det lägsta antalet sedan utskottet började mäta 1967 och ca 1 000 färre än förra året. Jag ser detta som ett gott tecken och hoppas verkligen att trenden skall hålla i sig genom att man delegerar besluten neråt i beslutsorganisationen. Här i riksdagen fattas alldeles för många beslut som borde fattas på de nivåer där de hör hemma, alltså inom kommuner, landsting, statliga verk etc. En sådan verklig decentralisering, som vi har krävt i många motioner, skulle ge ett ökat självbestämmande för de människor som deltar eller borde delta i besluten på de nivåer där de hör hemma, och vi skulle därigenom motverka det utanförskap som alltför många i dag känner i politiska sammanhang. En orsak till det minskade antalet regeringsärenden kan dock vara den pågående EG-harmoniseringen, som i sin tur leder till inskränkningar i riks dagens beslutanderätt. Den typ av ärendeminskning som beror på att Sverige överlämnar beslut till Bryssel utan att vi här i kammaren kan påverka dem betackar vi oss för i miljöpartiet de gröna lika mycket som vi applåderar decentraliseringen av besluten. Efter detta beröm av regeringen kommer jag nu till den första kritiken. Det gäller avlämnandet av budgetpropositionen i januari. Att budgetpropositionen är så ofullständig har under många år väckt irritation bland riksdagens ledamöter, och i år har den varit mera ofullständig än någonsin. Därför har utskottet gjort ett samfällt uttalande om att man vill erinra regeringen om 1973 års grundlagsproposition. I den kan man bl.a. läsa följande: ”Det bör vara en strävan att riksdagen i budgetpropositionen får en samlad överblick över rikets finanser.” Med årets budget i åminne och dess sakpolitiskt tunna innehåll kan man inte låta bli att småle inför detta uttalande från 1973. Utskottet uttalar enhälligt att regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder för att få en mer fullständig budgetproposition. Så till huvudtemat för mitt inledningsanförande, alltså vilka krav den svenska befolkningen egentligen kan ställa på KUs granskning ur demokratisk synpunkt. Majoriteten i utskottet och vi i miljöpartiet har tydligen helt olika uppfattning om vilka demokratiska krav som skall ställas på granskningsarbetet. De viktigaste skillnaderna i detta avseende framkommer i årets betänkande när det gäller ärendena om eventuell buggning av utländsk diplomat och om majoritetens vägran att göra en seriös granskning av de konstitutionella frågorna kring motorvägsbygget på västkusten och i samband därmed Kjell-Olof Feldts eventuella otillbörliga inblandning i byggandet av denna del av ScanLink. I bägge dessa frågor har det avgivits reservationer till utskottsprotokollet, i vilka det framhålls att vi inte fick gehör för den granskning som vi krävde. Vi har från mp och vpk vid betänkandet avgivit särskilda yttranden där vi redovisar hur vi anser att en granskning borde ha genomförts. När det gäller frågan om motorvägsbygget i Bohuslän begärdes det bl.a. från vår sida att man redan förra året skulle göra en ordentlig granskning av ärendet. Enligt vår bedömning blev det inte så. De medborgare som hade förväntat sig en seriös granskning torde känna igen den s.k. granskning som beskrivs i Staffan Söderbloms och Jan Håkan Dahlströms bok Folkvalda. De skriver där: ”KU har inget intresse av motorvägen mellan Stenungsund och Ljungskile, miljöpartiet har intresse, och VPK, men inte utskottets majoritet. Motorvägen ligger inklämd och skaver bland de direktsända förhören om Ebbeaffären, motorvägen är tidsspillan, utskottets majoritet vill ha den byggd, och en granskning av regeringens vändor, och Volvos, kan misstolkas. Att Anders Björck kommer 27 minuter för sent kan inte misstolkas.” Detta är skrivet som en del av ett referat från utfrågningen med statssekreteraren Gunnel Ferm, och det är faktiskt så här de många människor som jag har pratat med känner att utskottet har behandlat ärendet om motorvägsbygget i Bohuslän. Är det så vi vill att de människor som önskar att KU skall bedriva ett granskningsarbete skall känna? Att majoriteten vill ha motorvägen får jag som folkvald i en demokrati acceptera, men att KUs majori tet inte bemödar sig om att försöka ta reda på vad som är sant i alla dessa turer i vägfrågan kommer jag aldrig att acceptera. Jag anser inte heller att behandlingen av denna fråga uppfyller de krav som en demokrati kan ställa på ett utskott som har som sin uppgift att granska regeringens arbete. Vi från miljöpartiet de gröna gav dock inte upp i och med fjolårets s.k. granskning, utan vi gjorde till årets granskning en ny granskningsanmälan, denna gång ännu mera detaljerad och ingående än fjolårets. Vi beskriver i vår femsidiga anmälan hur den formella gången har varit och vilka motstridiga uppgifter som förekommit, tidningsintervjuer etc. om alla märkliga turer i ärendet. Det mest anmärkningsvärda tidningsuttalande som vi vill ha utrett kommer från tidningen Ny Teknik av den 3 maj 1985. Där säger den f.d. finansministerns hustru och dåvarande pressekreterare Birgitta von Otter efter att ha talat med Feldt själv: ”De uppgifter som vi fått från Volvo var att det var så mycket transporter och därför behövdes vägen för att fabriken skulle fungera. En vägförbindelse mellan Göteborg och Uddevalla var en förutsättning för att få fabriken att fungera. Gyllenhammar har krävt vägen, det är riktigt. Det var för att fabriken skulle fungera. Det kan jag bekräfta.” Detta var ett av många citat med uppgifter om hur vägens tillkomst har brutit emot 11 kap. 7 § regeringsformen. Det är en av de lagar som skall förhindra otillbörlig eller annan icke önskvärd inblandning i regeringsbeslut. Är det som Birgitta von Otter säger till Ny Teknik, så har Kjell-Olof Feldt sytt ihop vägbygget med Pehr Gyllenhammar och därmed brutit mot regeringsformen. Herr talman! KUs majoritet har inte velat få reda på om detta uttalande är sant eller ej. Särskilt märklig ter sig denna behandling då utskottet har ägnat åtskilliga timmar åt att undersöka om Expressens artikel var sann. I den påstods att det hade förekommit otillbörlig inblandning av skolminister Göran Persson i lärarnas avtalsrörelse i samband med frågan om kommunalisering av lärartjänsterna. Jag tycker det var viktigt att KU gjorde den granskningen, men tolkningen av det som skedde finner jag mycket märklig. Min tolkning kan dess värre inte bli någon annan än att utskottets majoritet inte alltid är intresserad av att få fram sanningen. Den andra frågan, som vi starkt ifrågasätter ur konstitutionell synvinkel, är som jag nämnde tidigare hur majoriteten har hanterat vår begäran om att granska regeringens eventulla inblandning i den affär som massmedia har kallat buggning av utländsk diplomat. Jag skall inte gå djupare in i den delen av KUs bristande ansvar, utan nöjer mig med att instämma i den kritik som Bo Hammar har framfört. Dock vill jag föra in i debatten att majoriteten i år har blivit tvungen att föra in en annan skrivning i sin inledning av betänkandet än vad som är vanligt. Tidigare om åren har det alltid stått i granskningsbetänkandet, att det enligt regeringsformen åligger KU att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har, står det vidare, till utskottet överlämnats de protokoll som förts hos regeringen under året. I år har man blivit tvungen att stryka denna sista mening, eftersom vi och vpk har begärt in de eventuella protokoll som kan finnas om buggningen av utländsk diplomat. Jag tycker som sagt, herr talman, att vi som ledamöter i KU har stor skyldighet gentemot allmänheten i vårt arbete att granska regeringen. Dess värre har inte utskottets majoritet samma syn på detta ansvar. Men vi i miljöpartiet ger inte upp så lätt. Vi skall fortsätta vårt envisa arbete och verka för den fria opinionsbildningen, så att vi kan få fram sanningen om hur regeringen handlägger sina ärenden. Detta kommer vi att fortsätta med, även om det är tungt att se att utskottets majoritet motarbetar våra skyldigheter.

Herr talman! Årets granskningsbetänkande är mycket omfattande men skiljer sig något från de närmast föregående betänkandena genom att man lägger särskild tonvikt vid den administrativa granskningen. Detta har redan konstaterats av några talare. Något tillnärmelsevis så stort ärende som Ebbe Carlsson-affären finns inte denna gång. Men utskottet har återkommit till regeringens befattning med vapenexportaffärerna och har som viktigt nytt granskningsärende gått igenom avtalsförhandlingarna på lärarområdet hösten 1989 samt regeringens eventuella inblandning i dessa. Viktiga ärenden, som återkommer varje år, gäller tillämpningen av utlänningslagstiftningen och andra administrativa granskningsfrågor. Kontinuiteten i den administrativa granskningen kan numera avläsas i ett register, som redovisar de ärenden som vi har behandlat sedan 1971. Årligen återkommande ärenden är remitteringen av lagförslag till lagrådet, utgivningen av författningssamlingen SFS, propositionsavlämnandet till riksdagen och regeringens utövning av normgivningsmakten. I år har vi också undersökt regeringens beslutsfattande i nådeärenden gällande brottmål. En nyhet, som jag tycker är viktig i årets granskningsbetänkande, är att vi har tagit in uttalanden från andra utskott vid granskningen av den skrivelse, med en redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, som numera hänvisas till utskottet. Konstitutionsutskottet har ställt sig bakom de påpekanden som gjorts från andra utskott. Jag vill här gärna knyta an till vad Birgit Friggebo sade och påstå att vi står inför ett behov av att förbättra kontrollmakten inom vårt parlamentariska statsskick. Det handlar om att folkets politiska vilja skall få bättre utslag. Riksdagen måste se till att riksdagsbeslutens faktiska innehåll inte via byråkratin kommer bort på resan till medborgarna i deras vardagstillvaro. Konstitutionsutskottet kommer inom kort att förelägga riksdagen ett betänkande i vilket man förordar att en utredning skall tillsättas med uppgift att undersöka hur en ökad samordning skall kunna ske mellan utskotten och riksdagsrevisionen. Vad det handlar om är just att följa upp och utvärdera resultaten av de politiska besluten. Riksdagens utvärdering bör enligt min mening vara framåtsyftande och inriktad mot att finna uppslag och idéer för framtiden. Den ledningsoch samordningsfunktion som regeringen har i en parlamentarisk demokrati får emellertid inte försvagas. Det är KUs sak att tillse att den upprätthålls på ett effektivt sätt. Det har nämnts tidigare — och jag återkommer gärna till det — att vi i många ärenden har uppnått enighet inom utskottet. Med tanke på att den följande debatten mest kommer att handla om de frågor där det föreligger reservationer, tycker jag det är rimligt att i denna inledningsrunda mycket summariskt sammanfatta den kritik vi är ense om. Andra talare har gått mer in i detalj i en del ärenden. Vi anser att budgetpropositionen är alltför knapphändig. Kritik har riktats mot det sätt på vilket förfarandet med ett s.k. rättelseblad till en författning användes i ett visst fall. Utskottet har kritiserat långa handläggningstider beträffande planoch byggärenden i bostadsdepartementet. Utskottet har även kritiserat regeringen för att inte ha uppmärksammat en konvention om våtmarker, när den handlade ett sådant ärende. I ett regeringsbeslut i maj 1982 om förvärvstillstånd tillämpade den dåvarande regeringen den s.k. priskontrollregeln i jordförvärvslagen. Utskottet har kommit fram till att vissa uttalanden av lagrådet i lagens förarbeten hade betydelse i ärendet och att jordbruksministern inte synes ha gjort några överväganden på grundval av dessa uttalanden. I ett ärende som gäller utländska fartyg i svensk kustfart har utskottet anmärkt att ett regeringsbeslut har fått en i väsentliga hänseenden felaktig utformning. Vad gäller behandlingen av vissa EG-frågor har utskottet uttalat att det är Önskvärt att det föreligger viss dokumentation om sammanträdena hos rådet för Europafrågor. Utskottet har i detta sammanhang vidare uttalat att en större öppenhet bör iakttas när det gäller diarieföringen av vissa handlingar i utrikesdepartementet. I alla dessa nu nämnda ärenden står utskottets samtliga 17 ledamöter bakom kritiken. Mot bakgrund av den, som jag tycker, ensidiga kritiken från Bo Hammar och Hans Leghammar mot utskottet — Bo Hammar var något mer nyanserad — vill jag påpeka att vi i utskottet har lyckats uppnå enighet i betydande utsträckning. Det beror enligt min mening på, vilket inte bör döljas, att samtliga partiers representanter i konstitutionsutskottet känner en värdegemenskap kring sin genom grundlagen tilldelade uppgift att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Det som förenar oss är omsorgen om demokratins utveckling och förbättring. Med stolthet kan jag säga att vi bär upp detta ansvar på ett sätt som också har blivit positivt värderat i den allmänna debatten. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i fjol. Utskottets ledamöter måste ha ett gemensamt ansvar för att granskningen sker objektivt och med integritet. Visst kvarstår motsättningar av politisk art — och detta kan prägla diskussionerna — men dessa skillnader kan också få positiva verkningar i riktning mot en allsidig och rättvisande slutlig redovisning. Det är min förhoppning att allmänheten genom vårt sätt att sköta vår uppgift kan övertygas om att ett politikersammansatt utskott är bättre skickat än ett juridiskt organ att sköta den typ av granskning som har tilldelats oss. Det kan också tilläggas att utskottet i vårt kansli har tillgång till en kvalificerad medarbetarstab som på ett utmärkt sätt och med en otrolig energi och samarbetsvilja biträder oss i vårt arbete. Ni ser resultatet i form av de röda ”böcker” som ligger på våra bänkar. Våra slutsatser och ställningstaganden — det vågar jag påstå — är väl förankrade i det konstitutionella regelverket. Dessutom har riksdagen anledning att slå vakt om folksuveränitetsprincipen i vår författning. Kontroversiella idé och intressefrågor bör inte dras undan den politiska debatten genom grundlagsbestämmelser och särskilda procedurregler, utan de bör avgöras genom majoritetsbeslut i riksdagen. Genom att vara noggrann i sina beslut och i sitt lagstiftningsarbete kan riksdagen bäst möta riskerna för konflikter mellan juridiska och politiska organ. Därigenom kan också motverkas vad som förekommer i många andra länder, att utnämningen av domare och andra befattningshavare inom rättsvården politiseras. Lagprövning i efterhand av domstol behöver inte bli annat än en undantagsföreteelse om riksdagen sköter sitt jobb på ett bra sätt.

En sådan tanke måste bygga på okunnighet om KUs uppgifter som kontrollorgan. Det förefaller vara så, att man blandar ihop KUs normala, årligen återkommande granskning av regeringen enligt 12 kap. 1§ regeringsformen med konstitutionsutskottets befogenheter enligt 3 § i samma kapitel när det gäller att väcka åtal mot statsråd. I de sällsynta fall — ännu har inte något sådant inträffat under den nya regeringsformens tid — där fråga uppkommer om sådant åtal har KU givetvis rätt att anlita t.ex. JO i förundersökningsarbetet. Att dra in JO, högsta domstolen eller andra juristinstanser i den normala granskningsverksamheten skulle vara synnerligen olyckligt. Det skulle närmast undergräva dessa instansers auktoritet som politiskt oberoende organ. Så några ord till dem som har yttrat sig i debatten. Först vänder jag mig till Hans Leghammar. Han uppehöll sig vid frågan om en förnyad granskning av ett regeringsbeslut rörande motorvägsbygget i Bohuslän. En av de slutsatser som majoriteten i utskottet drog i det granskningsärendet i våras var att detta uppdrag, som regeringen hade gett vägverket, syftade till att ge statsmakterna ett underlag för beslut om byggandet av vägen. Vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet hade en annan uppfattning i den frågan. Man menade att beslutet att ge vägverket nämnda uppdrag innebar att regeringen i realiteten hade avgjort vägfrågan. Här har man velat ha en fortsatt granskning. Med hänvisning till föregående års granskning har utskottet bestämt att inte göra en fortsatt granskning, och det är väl naturligt med tanke på den inställning som majoriteten hade förra året. Det finns ju inget konstitutionellt intresse för att granska ett beslut som bara går ut på att skaffa fram underlag för kommande beslut. Jag menar att detta inte är ett övergrepp från majoritetens sida. Vi var överens om att granskningen skulle ske i våras, inte på hösten. Vi diskuterade detta i förväg. Majoriteten erbjöds att vänta till hösten med granskningen. Jag tycker således att kritiken här är ovidkommande. Sedan vill jag säga följande till Bo Hammar med anledning av den diskussion som han förde och som jag tycker var litet orättvis så till vida att han t.ex. karakteriserade en hemligstämplad rapport som menlös, dålig och allt vad det nu var. Mot sådant kan man inte försvara sig. Jag anser att vi gjorde ett bra förberedande jobb då det gällde att få in vissa upplysningar både från regeringen och från åklagarna. Den som kan läsa kan inte tycka annat än att där fanns information av intresse. Vi har inte motsatt oss någon granskning. Det är inte innebörden av majoritetens beslut. Vi får säkert tillfälle att återkomma till Ebbe Carlsson-affärens epilog nästa år, och då kommer vi inte minst in på regeringens befattning med de s.k. buggningsärendena. Att vi avvaktar med en undersökning i år har samma motiv som detta med att vi skjuter på vår granskning av regeringens handläggning av vissa vapenexportfrågor. Jag finner inte att det på något sätt är märkvärdigt eller ovanligt att utskottet avvaktar med granskning av ärenden som befinner sig under rättslig prövning — och så är det i dessa båda fall. Till Bertil Fiskesjö vill jag säga att vi när det gäller de nya formerna för samordning av regeringsarbetet inte har haft anledning att kritisera regeringen för att den inte har lämnat tillräckligt med information. Vi har faktiskt inte tryckt på särskilt mycket. Vi har inte haft möjlighet att göra det. Därför säger utskottet att vi skall återkomma till frågan. Jag är säker på att statsminister Ingvar Carlsson är beredd att lämna oss information om hur regeringen ser på frågan om hur man skall kunna bli så politiskt effektiv som möjligt i sitt arbete. Sedan till diskussionen om s.k. expeditionsministärer. Jag tycker inte att det vare sig i utskottets material eller i den promemoria från statsrådsberedningen som refererats finns några förgripliga uttalanden mot bakgrund av regeringsformens bestämmelser. Tvärtom konstateras det att regeringen bör ha vida ramar för sitt handlande och att detta självfallet blir än mer nödvändigt ju längre regeringskrisen varar. Jag känner inte ett stort främlingsskap inför de synpunkter som Bertil Fiskesjö utvecklar, utan jag tycker att utskottet närmast understryker dessa. Så till Anders Björck och Birgit Friggebo. Jag delar Birgit Friggebos uppfattning att det material som vi har lagt fram i konstitutionsutskottets betänkande är väl underbyggt och att det arbetet inte behöver kompletteras. Det är, som sagt, tillräckligt underbyggt. Det finns möjligheter för riksdagen att ta ställning till detta i vår. Med detta yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets anmälan i alla delar utom när det gäller reservation 7 som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Utskottets ordförande Olle Svensson tyckte att jag hade varit ensidig och orättvis i min kritik. Jag tycker inte det. Olle Svensson vet att min uppfattning är — det sade jag också i mitt inledningsanförande — att utskottet i många fall har levt upp till den roll som utskottet skall spela. Olle Svensson vet också mycket väl att jag inte är den förste i utskottet som söker partipolitiska gräl på bekostnad av den konsensus som konstitutionsutskottet måste ha som utgångspunkt att uppnå. Vi bör kunna höja oss litet grand över de dagliga partipolitiska konflikterna och försöka, i den mån det är möjligt, göra objektiva bedömningar av det som regeringen har för sig. Min kritik gällde det s.k. buggningsärendet, och jag tycker inte att Olle Svensson på ett tillfredsställande sätt kunde bemöta vad jag sade. Jag tror att även vårt värderade kansli — jag skall inte dra in det i debatten, men jag vill i likhet med Olle Svensson komplimentera det för ett gott arbete — som har sysslat länge med dessa frågor, kan konstatera att ett sådant här agerande nog inte har förekommit tidigare i KU. Man har alltså sagt att regeringsprotokoll och tillhörande handlingar i enlighet med grundlagen inte skall tas in av KU, trots att ledamöter har begärt det, och att det här är så känsligt att locket skall läggas på. Jag menar tvärtom, att just när ärenden är känsliga har KU en särskild förpliktelse att leva upp till sin roll som ett i stor utsträckning oberoende granskningsorgan, som man kan lita på. Det handlar också om människornas förtroende för vårt utskott och för demokratins spelregler. Det är inte heller riktigt att det handlar om någonting som är föremål för rättslig prövning, utan det här handlar om att regeringen har sagt till åklagarna att man inte skall gå vidare i ett speciellt fall. Detta fall är avslutat, och det är inte föremål för rättslig prövning. Jag tror och hoppas att regeringen har gott fog för detta, men jag tycker att konstitutionsutskottet skall undersöka och konstatera om det är så, inte utse speciella underorgan och spanare som skall syssla med frågan.

Herr talman! Jag fick ett påpekande från Olle Svensson om att jag hade varit onyanserad i min kritik. Jag tycker att han skall bemöta den kritik som utskottets ledamöter kommer med i stället för att slingra sig likt en ål eller orm. Det som utskottet gjorde i sin granskning i fjol var inte den bedömning som vi hade begärt skulle göras. Det som utskottet granskade var den eventuella, otillbörliga inblandning i motorvägsbyggets framkomst som vi misstänkte — och hade goda skäl för att misstänka. Vi har plockat fram massor av material som visar att det finns risk för att det har förekommit otillbörlig inblandning, men utskottets majoritet vägrar att kontrollera det. Däremot vill utskottet lägga massor av tid på att granska precis samma typ av eventuell, otillbörlig inblandning när det gäller lärarkonflikten, dvs. Göran Perssons eventuella, otillbörliga inblandning i avtalsrörelsen, som var sammanblandad med kommunaliseringsfrågan. Vad är det egentligen för skillnad, Olle Svensson, mellan att kontrollera den otillbörliga inblandningen i motorvägsbygget och att kontrollera den otillbörliga inblandningen i avtalsrörelsen? När det gäller buggningsfrågan kommenterade och exemplifierade jag hur utskottets majoritet i inledningen av betänkandet har blivit tvungen att bryta den tradition man har haft genom åren. Man har fått stryka en mening om att plocka fram regeringsprotokollen. Jag vill ha en kommentar till denna mycket anmärkningsvärda ändring i betänkandet, Olle Svensson.
Herr talman! Först skulle jag vilja intyga det Olle Svensson sade, nämligen att det finns en strävan inom konstitutionsutskottet att värna om utskottets arbetsuppgifter och att också värna om utskottets integritet. Det tycker jag mig ha spårat hos alla ledamöter i utskottet. Men det konstaterandet innebär ändå inte att man inte kan peka på att partilojalitet ibland lyser igenom eller att aktiviteten och intensiteten ibland speglar partiernas uppfattningar i olika sakfrågor som drivs i andra utskott. I dag är det Anders Björck som är ute på gungflyt, om han fullföljer det som vi har kunnat läsa om i tidningarna i dag, dvs. att utskottet inte skall slutföra den granskning av Indienaffären som har pågått länge. Socialdemokraterna har ibland en tendens att inte vilja ta ställning fullt ut i en del frågor.

Det riktas från vissa ledamöter i utskottet allvarliga beskyllningar mot andra ledamöter för att vi inte utför vår granskningsuppgift. Motorvägsfrågan har utskottet granskat, och det finns ett betänkande. Vi har varit oeniga, och det sägs här att vi bara visar ett förstrött intresse för frågan. De flesta frågor som vi granskar blir inte föremål för offentliga utfrågningar, men det gäller inte också motorvägsbygget. Där har vi haft flera offentliga utfrågningar. Vi får försöka respektera varandra trots att vi kan dra olika slutsatser. Man behöver därmed inte påstå att det inte finns någon vilja att granska frågorna. Beskyllningarna i buggningsfrågan är allvarligare. Där handlar det om när vi skall granska, inte om. Det står i betänkandet att vi avvaktar den rättsliga prövningen. Jag vill säga att detta ärende har åstadkommit våndor hos mig, men det har varit omsorg om KUSs rykte, integritet och trovärdighet som legat bakom mitt ställningstagande att vi skall granska frågan senare och inte nu.

Herr talman! Det är inte så mycket som behöver kommenteras i det inlägg som ordföranden gjorde. De olika sakärenden i vilka meningsmotsättningarna är större kommer så småningom under dagen upp till debatt. Men regeringens organisation måste jag nog säga är en ur granskningssynpunkt viktig fråga. Det är alldeles givet att om utskottet skall kunna fullgöra sin uppgift och granska regeringen, måste utskottet också ha fullständig information om hur regeringen arbetar, annars vet vi inte riktigt hur vi skall granska eller var ansvaret ligger. Vi begärde in en beskrivning från statsrådsberedningen om vad som hade hänt och vad som var avsikten med det som hade hänt. Det besked vi fick från statsrådsberedningen var i stort sett ingenting. Man frågar sig om det fanns någon avsikt med denna omorganisation av regeringen och varför den i så fall fortfarande är dold. Jag är kanske litet förvånad över att ordföranden inte mer utförligt kommenterade just den fråga som nu hänger över debatten här i kammaren, nämligen hur det skall gå med utskottets granskningsbetänkande. Är avsik ten att det här i riksdagen skall skapas en tillräcklig uppslutning omkring ett återremissförfarande eller är avsikten icke denna? Det är väl ändå av ett visst intresse. Jag kan fylla på Birgit Friggebos frågor: Anser utskottets ordförande att vi har det material vi behöver för att granska den s.k. mellanmansaffären, eller RRV-rapporten, eller har man i efterhand kommit på att det saknas relevant material? Menar utskottets ordförande att de ställningstaganden som partiledare kan ha gjort är föremål för KUs granskning?

Herr talman! Jag vill vända mig till Bo Hammar och Hans Leghammar kollektivt.

De har själva en uppfattning, men de borde också kunna respektera den andra sidans uppfattning. Jag vill på nytt påminna om att det pågår förberedelser för en, som jag hoppas, rättslig process, som berör åtal mot ledande företrädare för polismyndigheterna. Samma ledande företrädare för polismyndigheterna var inkopplade i den fråga som Bo Hammar tog upp. Jag tycker inte att vi skall vare sig förbättra eller försämra deras situation i processen genom att gå in på detta i förtid. Det vi har gjort är att säga att vi avvaktar behandlingen av de här frågorna. Vi har heller inte sagt nej till några utfrågningar. Vi har inte sagt nej till någon begäran om att ta in handlingar. Vi har skjutit på detta fram till den tidpunkt då vi skall fullfölja denna granskning. Det är inget ovanligt i utskottet. Det förberedande arbete som ordföranden och vice ordföranden har gjort, är det så fruktansvärt? Det kan man skoja med utåt. Är det så egendomligt att vi gör samma saker som många gånger har gjorts av sekretariatet, nämligen skaffar fram ett förberedande material? Något slutgiltigt ställningstagande har inte gjorts. Något nytt utskott har inte bildats. Hela utskottet står bakom uppdraget som sådant. Jag tycker att detta är att dramatisera utan att ha något underlag. Till Hans Leghammar vill jag gärna säga en gång till att han bör finna sig i att hans parti har rätt att reservera sig och driva sin mening i ett ärende, men han bör inte moralisera över den majoritet som inte på alla punkter kan följa hans resonemang. Det är bra med självförtroende, men det är också bra med ödmjukhet när man deltar i en utskottsbehandling av olika frågor. Det får nog Hans Leghammar så småningom lära sig. Birgit Friggebo, här har inte ställts något yrkande om återförvisning av något ärende. Därför har jag ingen anledning att nu kommentera de frågorna. Jag kanske kommer tillbaka senare.
Herr talman! Jag begärde ordet först och främst när Birgit Friggebo sade någonting till mig som lät ungefär som att jag skulle vara nöjd med att utskot tet över huvud taget har haft några utfrågningar om motorvägsbygget i Bohuslän. Jag skulle vilja ställa samma fråga som jag ställde till Olle Svensson tidigare, men som jag dess värre inte fick något svar på: Vilken skillnad ser Birgit Friggebo mellan en eventuell, otillbörlig inblandning i motorvägsfrågan och den eventuella otillbörliga inblandningen av Göran Persson i lärarkonfliktsfrågan? Olle Svensson säger att jag skall respektera att man har olika uppfattning. Ja, Olle Svensson, jag respekterar att man har olika uppfattningar i olika sakpolitiska frågor. Men jag respekterar inte att man granskar olika frågor på olika sätt, på grund av att man har olika uppfattningar i den sakpolitiska frågan. Jag tycker att det är lika viktigt att konstitutionsutskottet granskar lärarkonflikten som att man granskar motorvägsbygget i Bohuslän. Jag ställde ett antal frågor till Olle Svensson i mitt förra anförande. Jag fick inte svar på någon av dem. I stället fick jag litet moraliserande, litet pappalikt höra att jag skulle växa i min roll och bli litet mer ödmjuk. Jag tror faktiskt att det är viktigt, när den konstitutionella granskningen inte uppfyller de krav som vårt parti vill och skall ställa på en granskning, att man vågar vara litet tuff, litet ifrågasättande, utan att få moraliserande pappaklappar på axeln.

Herr talman! Birgit Friggebo sade att hon har känt stor vånda under behandlingen av det s.k. buggningsärendet i utskottet. Det kan jag i och för sig förstå att hon har gjort. Hon upprepar nu en, jag skall inte säga nödlögn, men ett felaktigt påstående. Precis som Olle Svensson säger nämligen Birgit Friggebo att vi vill avvakta den rättsliga prövningen. Problemet här är att det inte blir någon rättslig prövning. Det vi har velat granska är om regeringen i detta fall har handlat korrekt, när man har sagt att det inte skall ske någon rättslig prövning. Jag har sagt detta tidigare. Jag hoppas och utgår från att det inte har varit några otillbörliga påtryckningar på åklagarna, att de på grund av att det är politiskt känsligt i stället för utrikespolitiskt farligt skulle lägga ned denna process. Jag tror inte det. Men utskottet borde titta på det här. Man kan inte komma och säga att rättslig prövning pågår. Det var Olle Svensson som sade att det inte är ovanligt att man överlämnar ett uppdrag till någon i utskottet. Sekretariatet får ibland i uppdrag att inhämta material. Vårt kansli får i uppdrag att plocka fram material. Men skillnaden är att kansliet lägger alla papper på bordet för samtliga ledamöter i konstitutionsutskottet. Det är en total skillnad mot när det bildas ett konstitutionsutskottsutskott, bestående av Olle Svensson och den i dag mycket tystlåtne Anders Björck, vilka båda också var mycket tystlåtna i utskottet och inte lade alla papper på bordet. Anders Björck sade litet raljant att man inte ens vet om det är en buggningsaffär och att man inte kan säga riktigt hur det förhåller sig. Man lade alltså ut dimridåer. Olle Svensson säger då att det är svårt att försvara sig mot detta. Ja, det är också svårt att ta upp frågan. Trots att det enligt min mening var en fullständigt meningslös rapport drev ni ju igenom att den skulle sekretessbeläggas. Vi fick inte säga halv sju efter det här mötet, trots att vi inte fått veta någonting. Så här kan man inte fortsätta att agera. Detta måste ha varit ett undantagsfall, ett allvarligt men enstaka olycksfall i konstitutionsutskottets sätt att arbeta.

Herr talman! Jag frågade inte Olle Svensson om återförvisning eller inte. De yrkandena kommer att ställas i nästa ärende. Jag frågade om Olle Svensson ville redovisa vad som hände dagen innan och samma dag som vi justerade vårt betänkande, när det gällde regeringens vilja att informera utskottet om eventuell information för partiledarna. Jag ser fram mot nästa skede av den här debatten. Det är nog första gången i historien som jag har upplevt att Anders Björck inte går upp i replik. När det gällde frågan om motorvägen sade Hans Leghammar att han hade sett något referat om att utskottet hade visat ett förstrött intresse för frågan. Det var då jag reagerade. Vi har granskat både konflikten på lärarområdet och vägfrågan. Jag tänker inte anklaga Hans Leghammar för något otillbörligt bara därför att han inte delar min uppfattning när det gäller arbetsmarknadskonflikten. Vi har granskat båda dessa frågor ingående. Så till frågan om buggningen. Här påstår Bo Hammar att vi konstruerar nödlögner och säger att det inte blir någon rättslig prövning. Vad är tidningarna fulla av? Vad håller vi på med här i riksdagen i dessa dagar? Jo, vi ägnar oss åt frågor som rör denna buggningsrättegång. Det råder ju upphetsning överallt i hela landet. Min enda strävan när det gällt att ta ställning till att vi skall göra den här bedömningen när den rättsliga prövningen är över handlar om omsorg om konstitutionsutskottet som institution. Vi vet att det har förekommit hot om att man skall röja en massa uppgifter, att man skall avslöja olika saker. Det pågår ett rävspel mellan de åtalade och åklagaren och alla inblandade. Kan man hålla konstitutionsutskottet utanför detta rävspel? Vi vet ju att det finns de som anser att så fort information lämnats till någon annan instans kan man alltid skylla på konstitutionsutskottet om informationen läcker ut. Jag är alldeles övertygad om att samma dag som vi fick de här uppgifterna skulle en del av dem vara ute på stan och man skulle skylla detta på konstitutionsutskottet trots att vi inte var skyldiga. Min enda strävan har varit att vi sedan skall kunna göra en ordentlig granskning. Om inte Bo Hammar och Hans Leghammar under de utfrågningar som vi har haft i de här ärendena har upptäckt detta rävspel, beklagar jag dem.
Fru talman! Jag vill inte fullfölja den här debatten på annat sätt än att med en viss upprördhet försäkra att den rapport som finns inlåst i ett kassaskåp på KUs kansli, och som vi är överens om skall vara hemlig — även Bo Hammar anser väl att dessa uppgifter skall vara hemliga — innehåller viktiga infor mationer. Dessa informationer är lämnade till hela utskottet såsom ett genomförande av det uppdrag som vi har tilldelats.
Fru talman! Jag vänder mig till Birgit Friggebo. I stället för att svara på frågan om den principiella skillnaden mellan den otillbörliga inblandningen i motorvägsfrågan och lärarkonflikten, säger hon litet dimmigt att jag måste respektera att vi kommer till olika uppfattningar t.ex. i avtalsfrågan. Visst, Birgit Friggebo. När vi har fått in allt material respekterar jag helt och fullt att vi gör olika bedömningar av vad det materialet egentligen innehåller. Men det jag kritiserat utskottet för, och det jag också har kritiserat folkpartiet för, är att man har förvägrat minoriteten i utskottet att plocka in material både när det gäller motorvägsbygget och den otillbörliga inblandning som finns där och när det gäller den eventuella buggningsaffären.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket, men jag är litet förvånad över Birgit Friggebos senaste inlägg. Som vi har sagt tidigare, och det måste väl alla i utskottet veta, handlar det ju ingalunda om att utskottet skulle klampa in i de buggningsprocesser som nu pågår eller eventuellt kommer att pågå med de höga herrarna — polischefer och andra. Ingalunda skall vi gå in i sådana rättsfall. Vi är helt överens på den punkten. Här handlar det ju om ett beslut som regeringen har fattat i en specifik fråga. Regeringen har förklarat att det inte skall bli något rättsfall och har sagt åt åklagarna att det inte blir någonting av detta. Jag utgår ifrån att regeringen har haft starka motiv för detta. Men det kan ju tänkas att regeringen av politisk lämplighet eller på grund av att det var politiskt känsligt har sagt att det inte skall bli något av det här. Därför tycker jag att KU skall titta på detta. Det har ingenting med pågående rättegångar eller undersökningar att göra. Det tycker jag att Birgit Friggebo skulle kosta på sig att erkänna. Då skulle jag bättre förstå den vånda hon har känt. Om det bara handlar om att KU skulle trampa in i rättsproceduren behöver man ju inte känna någon vånda. Det är självklart.
Fru talman! Jag undrar vad det är som Olle Svensson vill dölja, eftersom han inte vill svara på den fråga som jag nu har ställt flera gånger om vad det var som hände dagen innan och samma dag som KU skulle slutjustera sitt betänkande.

Fru talman! Jag har ingenting att dölja. Men det är fråga om i vilken ordning vi skall debattera frågorna. Låt mig svara på frågan om vad som före kommit vid själva slutjusteringen av betänkandet. Det kom ett meddelande, inte till mig, men till KUs kansli från landshövding Åberg. Han förklarade där att det hade förekommit kontakter mellan de borgerliga partiledarna och regeringen i den här frågan och att man hade avrått från att lämna ut rapporten. Jag försäkrade mig om att den uppgiften förmedlades vidare. Birgit Friggebo söktes, men hon var visst sjuk och nåddes inte. Jag vet dock att uppgiften kom fram till Anders Björck. Kanslichefen kan intyga att ett sådant meddelande överlämnats.
Fru talman! Till Birgit Friggebo vill jag säga att jag utgår ifrån att om det finns känsliga uppgifter och utskottet bestämmer sig för att det skall råda sekretess känner samtliga 17 ledamöter ett sådant ansvar att uppgifterna inte kommer ut. Birgit Friggebo säger då att det finns risk för provokationer — det är väl det hon antyder — och att andra släpper ut uppgifter och sedan skyller på konstitutionsutskottet. Ja, man kan naturligtvis aldrig bortse ifrån att det finns sådana risker, men det gäller varje sekret papper som utskottet får tillgång till. Utskottet kan ju inte arbeta efter den regeln att om vi tar in detta så kommer andra i dolska syften att släppa ut papper och försöka kompromettera utskottet. Vår utgångspunkt måste vara att i KU håller vi tätt, om vi skall hålla tätt. Där finns alla partier representerade, och vi är ansvariga inför Sveriges riksdag. Då skall man kunna lita på utskottet. Annars vet jag inte hur vi över huvud taget skall kunna hantera hemliga papper. Det finns alltid risk för att någon vill lura oss eller att någon vill dra oss i smutsen. Men det kan inte vara ett argument för att vi skulle släppa den här frågan. Till sist vill jag säga till Olle Svensson, apropå att han tycker att jag var oförskämd — eller nästan oförskämd -— i fråga om rapporten som han och Anders Björck avgav till utskottet, att jag tycker att det vore bra om konstitutionsutskottet ganska snart kunde släppa fri den rapporten, så att folk i allmänhet kunde se dess undermåliga karaktär.
Fru talman! När vi i konstitutionsutskottet diskuterade uppläggningen av den här debatten, beslutade vi oss för en inledande omgång om principiella frågor, och därefter skulle vi ta upp den s.k. Indienordern och vapenaffärerna. Jag har förtvivlat sökt hålla mig till detta och väntat på att vi äntligen skall få i gång den debatt som alla andra brinner av iver att tjuvstarta. Sedan får jag då höra att jag sitter tyst och inte kommer till skott i den här debatten, medan herr Hammar pratar och pratar och pratar, som man gjorde förr i tiden på kommunistiska partikongresser timme efter timme. Han har inte upptäckt att glasnost uppenbarligen har nått vissa kommunistiska partier, dock knappast hans eget. Vi skall ha en debatt om Indien om några minuter, och jag är ivrig att delta i den, om nu bara vissa ledamöter håller sig till vad vi har kommit överens om. Möjligtvis beror det här på att några ledamöter inte står på den talarlistan och är så pass egotrippade att de nu vill ha en extra runda, trots att detta icke är någonting som vi har kommit överens om.
Fru talman! Buggningen och motorvägsbygget kommer inte upp senare, och därför är det fullständigt relevant att ha en diskussion om de frågorna nu. Att Anders Björck känner sig litet på dåligt humör i dag skall inte innebära att han får hindra andra från att delta i debatten. Att jag ställde frågan till Olle Svensson beträffande propåerna från regeringen att informera utskottet om partiordförandeinformationen, beror på att Olle Svensson icke vidare deltar i debatterna i kammaren. I varje fall är han inte anmäld. Därför vill jag ha ett svar från honom direkt. Det bör man inte få genom ombud. Om det här hade redovisats på utskottets sammanträde någon kvart eller halvtimme efter det att Olle Svensson hade informerats, hade vi kanske undvikit mycket av det strul som nu uppstått i efterhand, som en följd av utskottets betänkande. Bo Hammar, också jag utgår ifrån att utskottets ledamöter kan hålla tätt. Vad jag har velat undvika är att vi skall utsätta oss för en onödig provokation. Jag håller med om att vi har tillgång till många hemliga handlingar där den risken inte alls föreligger, men ärendet rörande buggningen är osedvanligt infekterat. Det kan vi se här också, med diskussioner om abolition, särskild krislagstiftning och alla möjliga frågor som uppstår i hägnet av detta. Jag har haft våndor när det gällt att ta ställning till hur den här granskningen skulle gå till, men jag har efter hand blivit alltmer övertygad om att det var alldeles rätt att låta den rättsliga prövningen ha sin gång — Gud bjude att rättegången verkligen blir av! — och att vi därefter skall granska frågan.
Fru talman! Jag kan begripa om Anders Björck är på synnerligen dåligt humör i dag. Däremot tror jag inte att det är jag som har förorsakat misstämningen, utan det är nog Björck betydligt mera närstående personer. Det är inte riktigt att vi har diskuterat frågor som inte hör till den här dagordningspunkten. Vad jag i huvudsak har tagit upp är buggningsaffären, som inte återkommer på någon annan punkt utan som finns i inledningen. Och det är ju i högsta grad malplacerat att stiga upp och tala om kommunistiska partikongresser, glasnost och annat. Tala om glasnost när det gäller Anders Björcks sätt att hantera buggningsaffären! Det har varit slutna kassaskåp, hemligstämplar, smussel och det ena med det andra. Så jag tycker inte att Anders Björck är den rätta personen, åtminstone i det här sammanhanget, att tala om glasnost. Kammaren övergick till att debattera avsnittet Krigsmaterielexport.
Fru talman! Låt mig först försäkra Bo Hammar att jag är på ett synnerligen gott humör. Jag har dock den egenheten att jag tycker att man skall följa de överenskommelser som har gjorts när det gäller arbetsuppläggningen här i kammaren. Vi har också meddelat talmännen att vi skall försöka hålla ett visst tidsschema i dag. När vi då äntligen kommer till den fråga som finns på dagordningen, vill jag börja med att än en gång — jag gjorde det i min inledning — anknyta till Sten Anderssons berömda uttryck att vapenbyken skall tvättas ordentligt och offentligt. Jag kunde redan i min inledning peka på att det inte har haft någon genomgående förankring i verkligheten. Det gäller också statsminister Ingvar Carlssons tal om att det finns dimbankar över Sverige. Låt oss vara ärliga. Kontrollen vad gäller svensk vapenexport har — som KU i tidigare betänkanden konstaterat — inte alltid varit den bästa. Det har funnits en annan och mildare syn på tingen tidigare. Allt har inte dokumenterats lika noga som nu. De arbetsmetoder som använts i kulisserna — och som ibland framträder klart i de dokument som kommit KU till del — vittnar om rutiner, eller brist på rutiner, som måste betecknas som otillfredsställande. Vapenexporten är nödvändig för Sveriges möjligheter att till rimliga kostnader upprätthålla sin alliansfrihet och ett effektivt försvar. Det finns i dag enligt min bestämda uppfattning ingen anlending till skärpningar vad gäller den legala vapenexporten. Vad jag, som är för svensk vapenexport i enlighet med de riktlinjer som finns, har reagerat mot under de år jag har deltagit i KUs granskning, är hyckleriet från bl.a. regeringens sida vad gäller vapenexporten. Fru talman! Jag använder ordet hyckleri, och jag står för det. Låt oss inte använda en förskönande omskrivning. Vapenaffärer ger pengar och sysselsättning i vårt land. Kostnaderna för det svenska försvaret blir mindre, eftersom vi kan slå ut kostnaderna för utvecklingen av vår egen försvarsmateriel också på andra länder. Men visst finns det problem, moraliska och politiska, och det är där hyckleriet kommit in. För att uppnå de fördelar som jag just talade om — sysselsättning, inkomster och annat — har socialdemokratins ledning inte haft något emot vapenexport i viss omfattning. Men delar av rörelsen har haft en annan uppfattning och velat begränsa. Det dilemmat — jag har påpekat det från denna talarstol förut — har inneburit att man försökt hålla tyst om den vapenexport som bedrivits och inte minst om regeringens inblandning i sammanhanget. Härigenom har man satt sig på två stolar, och det har inte alltid varit så behagligt. Socialdemokratin är i hög grad delad i den här frågan. Till skillnad från andra som talat om olika uppfattningar tycker jag att man får respektera detta. Jag är något förvånad över diskussioner i kammaren som går ut på att det bara skulle finnas en uppfattning i alla frågor inom ett parti. Jag tycker att det är förnedrande att ledamöter i ett demokratiskt parlament anför de tankegångarna, även om den demokratiska fernissan hos någon kanske är ganska nypåstruken. I årets betänkande granskas den s.k. Indienaffären. Låt oss först och främst konstatera att det är en legal affär. Det handlar inte om smuggling eller något liknande. Tvärtom har ingen vapenaffär någonsin fått en sådan uppbackning av det officiella Sverige. Men saker och ting har gått snett. De otaliga dokument som KU har haft tillgång till ger följande bild. Omkring 1980 diskuterades en stor indisk u-båtsupphandling. Ett svenskt företag — Kockums — var med och försökte få ordern. Det blev inte så. Or dern gick sedermera till Västtyskland. Där har det förresten också blivit en diskussion om mutor etc. i sammanhanget. Vad vi därefter fick reda på är att personer som stod familjen Gandhi nära, särskilt den framlidne sonen Sanjay Gandhi, icke att förväxla med Rajiv Gandhi, kontaktade officiella svenska representanter som sade att vi svenskar inte skulle vara alltför ledsna. Det skulle komma fler möjligheter för Sverige att sälja vapen, om vissa förhållningsorder vidtogs. Intresse fanns naturligtvis i Sverige, och kontakter togs från bl.a. Bofors sida med dåvarande statsministern Olof Palme. Något år senare finner vi ett brev från Olof Palme till Indira Gandhi, som då var premiärminister, där han offererar en lång rad svenska vapen, alltså långt ifrån bara haubitsar från Bofors. Men Bofors är på alerten och använder alla sina kontakter med bl.a. Rajiv Gandhi, som hade efterträtt sin mor som premiärminister. Detta sker bl.a. i samband med en nedrustningskonferens i New Dehli och ett FN-möte i New York. Men Sverige är ingalunda ensamt om att försöka få denna order. Det står alltmer klart att det avgörande beslutet skall fattas av Rajiv Gandhi och inte av de militära myndigheterna. Telegramströmmen talar om största möjliga tystnad, att agenter skall bytas ut och att verkligt känsliga frågor skall diskuteras med bara en mycket begränsad krets. På svensk sida är det hos dåvarande statssekreteraren Carl-Johan Åberg som alla trådar löper samman. Han har det bekymmersamt. Den indiska armén vill ha franska vapen, och de svenska är dessutom 20 96 dyrare. Dessutom har Sverige problem med kreditvillkoren. Sverige ligger sämre till i detta avseende. Olof Palme spelar en helt avgörande roll. Han åtar sig att meddela Bofors att de gamla agenterna skall bort, att mellanhänder skall försvinna och att Bofors skall sänka priset. Han lovar också stora subventioner på kreditsidan, vilka kan beräknas till ca 800 milj.kr. vid affärens uppgörande. Men den svenska regeringen vill ha gentjänster av Bofors. Regeringen har intresse av pengar till Bergslagen. Aktiviteter i detta avseende har misslyckats. Samtal börjar föras med Bofors om en donation. Dessa samtal förs innan regeringen har gett sitt bud, det avgörande för att få ordern, när det gäller kreditfrågan. Bofors ger med sig. En Boforsdirektör har sagt: Visst blev vi tvingade till donationen, men det kommer naturligtvis att stå något helt annat i tidningarna. 50 milj.kr. blir kostnaden i detta sammanhang för Bofors. Att bli tvingad till donationer är egentligen inte något nytt. För några år sedan tvingades bankerna till en mycket stor donation till universiteten för att slippa höjd vinstskatt. Metoden är förresten uråldrig och praktiseras fortfarande av vissa länder och i vissa speciella kretsar. Fru talman! Det råder inte något större tvivel om vad som har hänt i de olika turerna i Boforsaffären. Men det är oviljan från socialdemokratisk sida att medge fakta, att inte ta sitt ansvar och att skylla allt på Bofors som upprör mig. Visst är det bra att rättvisa skipas och att skyldiga inom Bofors får sitt straff. Men när drabbades någonsin någon socialdemokratisk politiker, stats råd eller annan, i alla dessa vapenaffärer, även om de direkt har vilselett riksdag och allmänhet? Där har ansvar inte utkrävts. I Indien uppstod en omfattande debatt om vart de 319 milj.kr. som Bofors hade betalat ut i avvecklingskostnader hade gått. Man misstänkte — vilket inte kan anses uteslutet — att pengarna hade gått till de indiska politiker som hade medverkat till att Bofors och inte fransmännen fick ordern. Att saken inte kan anses vara otrolig bevisas ju av att den svenske utrikesministern Sten Andersson från USA tog kontakt med Boforschefen. Boforschefen tvingandes möta Sten Andersson på Arlanda. Där frågade Sten Andersson genast: Har partiet fått pengar? Att Sten Andersson försökte tala bort detta när han kom till KU och menade att det bara handlade om en skämtsam fråga kan vi lämna därhän. I sådana fall är Sten Andersson helt enkelt inte trovärdig. Man kan diskutera om det var lämpligt av den svenska regeringen att låta riksrevisionsverket göra en rapport av det slag som skedde. Regeringen borde kanske ha hänvisat till vanliga svenska rättsinstanser. Men nu gjordes det en rapport. Indierna begärde att få ta del av den. De fick faktiskt en del, den del som inte gjorde dem klokare. Den svenska regeringen hänvisade till sekretesskäl som motiv för att inte lämna ut handlingen. KUs granskning har visat — och där är vi överens — att sekretesslagen inte lägger något hinder i vägen. KUs majoritet har inte föreslagit att rapporten skall offentliggöras, just för att undvika att skapa prejudikat, trots att rapporten redan blivit offentlig via massmedia. Men KU har sagt att man via diplomatiska kanaler skulle ha låtit den indiska regeringen få del av den. Och jag förutsätter att detta skulle ha kunnat ordnas på ett för båda parter tillfredsställande sätt. Fru talman! Efter det att utskottet hade avslutat sin granskning har det från regeringens och regeringskansliets sida åberopats att det föreligger en partiledaröverenskommelse från den 4 juni 1987 om att RRV-rapporten inte borde ha lämnats ut. Det har också sagts att det i detta sammanhang har lämnats information av vikt, Uppenbarligen anser man från regeringens sida att sådana partiledaröverenskommelser skall tillmätas betydelse — och såvitt jag förstår — påverka utgången av KUs granskning, annars skulle man ju inte åberopa dem. Varför kommer regeringen då springande? Och varför utfärdar Anita Gradin pressmeddelanden om den här partiledaröverläggningen? Man må ha vilken uppfattning man vill om s.k. partiledaröverläggningar. Men om, jag säger om, de förekommer och om de skall tillmätas något värde vid utskottets granskning, så måste utskottet känna till dem, Och då skall de redovisas för utskottet — vilka som deltog, vilka ämnen som avhandlades, vilka s.k. beslut som fattades, vilket underlag som delgavs partiledarna och hur besluten protokollfördes. Detta tycker jag att KU skall granska. Jag tycker även att det finns anledning för KUs ordförande att redovisa vilken information han har fått, bl.a. om det är riktigt att han en kvart innan det slutgiltiga justeringssammanträdet började fick minnesanteckningar från statsrådsberedningen, från statssekreterare Kjell Larsson, som icke redovisades för utskottet och som icke har diarieförts och som jag i så fall inte vet var de finns. Dessa anteckningar skulle jag gärna velat ha fått ta del av innan utskottet fattade något beslut i ärendet. Jag tycker att KU skall granska detta innan utskottet slutgiltigt tar ställning när det gäller RRV-rapporten och de frågor som är förbundna med den. I det aktuella fallet, nämligen RRV-rapportens öde, finns det anledning att undersöka huruvida den partiledaröverläggning som har åberopats kan påverka utskottets ståndpunkter. Fru talman! Jag föreslår därför — för att vi skall gå till botten med detta och få fram de papper som uppenbarligen finns men som vi inte har fått ta del av att avsnittet 9.7 Indienordern återremitteras till utskottet för förnyad behandling. Om detta yrkande vinner bifall tänker jag föreslå att de statsråd och partiledare som var närvarande vid överläggningen kallas till utfrågningar i konstitutionsutskottet. Vidare föreslår jag att de handlingar som kan finnas med anknytning till denna partiledaröverläggning, ställs till utskottets förfogande. Jag tänker då bl.a. på de anteckningar som jag inte vet om Olle Svensson har men som uppenbarligen finns i statsrådsberedningen. Det är alltså ett återremissyrkande som är kopplat till att vi verkligen gör denna granskning innan vi fattar ett slutgiltigt beslut. Bara en formell remiss fram och tillbaka är det självfallet ingen som helst mening med. Skulle återremissyrkandet inte vinna kammarens bifall, kommer den moderata riksdagsgruppen att rösta för den skrivning som finns hos utskottsmajoriteten vad gäller Indienordern, med undantag av avsnittet 9.7. 2. Bergslagsfonden, där det finns en reservation från några partier, nämligen nr 4. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottsskrivningen, med undantag av den del som täcks av reservation 4 för den händelse återremissyrkandet inte skulle vinna kammarens bifall.